Herr talman! Det är endast på två punkter som utskottet inte har kunnat enas vid behandlingen av betänkandet om domstolsväsendet. Den ena punkten gäller det beslut som regeringen har fattat om ett överförande av fastighetsoch vattendomstolen från Södertörns tingsrätt till Stockholms tingsrätt. Den andra punkten gäller upphörandet av Stockholms läns västra tingsrätt och kanske framför allt tidpunkten för detta upphörande. När det gäller den första frågan menar vi reservanter att det är olyckligt att man för över fastighetsdomstolen och vattendomstolen från Södertörns tingsrätt till den redan nu alltför stora tingsrätten i Stockholm. Vi menar att det hade funnits möjlighet att komma fram till en annan lösning och undvika den stora koncentration som ett sådant överförande leder till. Vi anser att regeringen bör ompröva detta förslag. När det gäller fastighetsdomstolen finns det inga formella hinder för att man i större län inrättar flera fastighetsdomstolar, var och en med sin domkrets och med behörighet att handlägga alla typer av mål som hör till fastighetsdomstol. Man kan fördela fastighetsmålen mellan flera tingsrätter eller lägga dem på en annan tingsrätt än just den stora Stockholms tingsrätt. Det finns anledning att erinra om att domkretsen när det gäller vattendomstolen, som nu lyder under Södertörns tingsrätt, omfattar nästan halva Sveriges befolkning och sträcker sig från Jämtlandsgränsen till Östgötagränsen. Det är ett mycket stort område som domstolen måste ha tillsyn över. Det borde enligt reservanternas mening finnas andra lösningar. Vi föreslår också här en omprövning. Jag vill erinra om att domstolen placerades vid Södertörns tingsrätt så sent som 1972 och att man där fick för ändamålet specialinredda lokaler till en ganska betydande investeringskostnad, framför allt beroende på det omfattande arkivet. Frågan om vattendomstolarnas framtida organisation är föremål för utredning. Om utredningsförslagets intentioner genomförs finns det anledning att tro att frågan inom en inte alltför avlägsen framtid återigen kommer att bli föremål för överväganden, som kanske leder till att man på nytt förändrar organisationen, vilket medför ytterligare stora kostnader.

Det betyder att dessa kommuner får byta domstolslokaler två gånger. Nu sägs det att Sollentuna tingsrätts nya lokaler skulle vara färdiga någon gång 1978. Men enligt vad jag har inhämtat finns det risk att denna byggnation inte blir färdig förrän tidigast 1979. Utskottet har haft en hearing med biträdespersonalen vid den nuvarande Stockholms läns västra tingsrätt, som säger sig nu förorda en flyttning på det sätt som departementet föreslagit. Jag kan förstå de anställdas synpunkt — de ställs inför det faktum att tingsrätten skall upphöra, och därför kanske de tycker denna lösning är den bästa. Men vi menar i reservationen att man också måste ta hänsyn till allmänhetens intresse av att en tingsrätt inte på det föreslagna sättet byter lokaler två gånger på en kort tidsperiod. Vi måste också ta hänsyn till nämndemännens och juristpersonalens intresse av att verksamheten inte rubbas obehörigt. Vi har i reservationen angivit hur dessa problem kan lösas på ett till fredsställande sätt. Vi har alltså i reservationen 2 hemställt att regeringen skall ompröva tidpunkten för ett upphörande av Stockholms läns västra tingsrätt. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1 och 5

Herr talman! Justitieutskottet har nära nog i alla delar enhälligt föreslagit att propositionen 1975/76:100 såvitt gäller anslag till domstolsväsendet m.m. skall bifallas av riksdagen. Detta innebär också att utskottet avstyrker de i anslutning till propositionen väckta motionerna. Det kan kanske väcka viss undran att utskottet i detta sitt betänkande inte redovisar något förslag vad gäller förvaltningsdomstolarna. Jag vill därför kort erinra om att propositionen inrymmer förslag om inrättande av en ny kammarrätt. Utskottet har ansett sig böra behandla detta förslag med särskilt stor grannlagenhet och bl.a. motta alla de delegationer som önskat framföra synpunkter i anslutning till detta ärende. Därför bröt utskottet på ett tidigt stadium ut frågorna om anslag till förvaltningsdomstolarna för separat handläggning. Vad gäller den i propositionen upptagna anslagsposten på 500 000 kr. för ersättningar till nämndemän i vissa mål i hovrätt och kammarrätt har utskottet redan nu av praktiska skäl tillstyrkt äskandet trots att något beslut av riksdagen ännu ej föreligger om nämndemäns medverkan i hovrätt och kammarrätt. Utskottet förutsätter dock att ifrågavarande medel får tas i anspråk endast efter det att riksdagen beslutat i sakfrågan. Som fru Kristensson nämnde har utskottet endast i två fall blivit oenigt. Det är fru Kristensson och fru Lindquist som reserverat sig mot utskottets ställningstaganden beträffande förslagen dels att Stockholms tingsrätt av Södertörns tingsrätt skall överta åliggandena som fastighetsoch vattendomstol, dels att den domkretsindelning som till sin huvuddel berör kommunerna närmast norr om Stockholms kommun skall ändras.

Låt mig därför här bara erinra om att utskottet tagit i beaktande att Stockholms tingsrätt är den enda tingsrätten inom ifrågavarande region som är tillräckligt stor att åläggas uppgifterna som fastighetsoch vattendomstol utan att det medför någon snedbelastning i förhållande till domstolens hela verksamhet. Utskottet har också beaktat fördelarna med att alla fastighetsmål inom Stockholms län kommer att handläggas av en enda domstol och att denna domstol också är vattendomstol. Vad sedan gäller den ändrade domkretsindelningen i Stockholms län är det ju så att fyra eller fem domstolsutredningar har gjorts om detta ärende under de senaste femton åren. Alla, utom det senast föreliggande förslaget, har rönt mycket stark remisskritik. I sak finns det bara en invändning mot det nu föreliggande förslaget och det är att delar av Stockholms läns västra tingsrätt skulle få besvären av två flyttningar. Personalens huvudorganisationer informerades om förslaget i november 1975 och berörd personal vid samma tidpunkt genom resp. lagmän. Någon mot förslaget negativ reaktion följde inte efter det att informationen lämnats. Den mest förnimbara reaktionen var att personalen i Sollentuna och Färentuna tingsrätt ogärna ville lämna Haga tingshus. Självklart är det så, att det sällan går att ändra en domkretsindelning utan att några övergångsproblem uppstår. I detta fall förefaller de bli ganska begränsade och av relativt kort varaktighet, omkring 18 månader. Sedan utskottet haft tillfälle ta del av bl.a. den icke rättsbildade domstolspersonalens synpunkter har utskottet funnit att de till följd av den ändrade domkretsindelningen och flyttningen av kanslierna temporärt uppkommande problemen bäst och i största utsträckning elimineras om riksdagen bifaller propositionen.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
Herr talman! Jag måste nog invända något mot det herr Larfors sade om att det skulle behöva vara en tingsrätt av Stockholms läns tingsrätts omfattning för att kunna åta sig att vara fastighetsoch vattendomstol utan att det skulle bli en snedbelastning av ärendena. Det kan väl ändå inte vara möjligt att det skall behövas en tingsrätt av den storleksordningen för att kunna klara även att handha fastighetsoch vattendomstolsfrågor. Jag vill erinra om att t.ex. domstolsväsendets organisationsnämnd i sitt remissyttrande över det här förslaget för sin del menade att en sådan här koncentration inte borde göras till Stockholms tingsrätt. DON och statskontoret föreslog i övrigt att fastighetsoch vattenmålen kunde överföras till Södra Roslags tingsrätt. Vi har i reservationerna anvisat andra lösningar. Jag har den bestämda uppfattningen, herr talman, att Stockholms tingsrätt som den är i dag är alltför stor, och att man egentligen borde fundera över andra lösningar för att göra den tingsrätten mer lätthanterlig. När det gäller frågan om Stockholms läns västra tingsrätt sade jag också, som herr Larfors upprepade, att den icke rättsbildade personalen inte hade haft någonting att invända mot den föreslagna flyttningen. Då säger herr Larfors att det inte går att ändra en tingsrätt utan att det blir vissa övergångsproblem. Det är riktigt, det skall man naturligtvis acceptera. Men vad vi reservanter vänt oss emot är att man får flytta vissa delar av tingsrätten två gånger inom en ganska kort tid. Det är därför vi föreslagit att man borde överväga att låta flyttningen anstå tills man har de slutliga lokalerna i ordning, och att man skulle vänta ett par år med denna flyttning. Vi tror inte det skulle vålla några större olägenheter. Det är det vi menar att departementschefen bör överväga.
Herr talman! Redan i mitt förra anförande framhöll jag olägenheterna med att ha en fastighetsdomstol knuten till sådan domstol att snedbelastning uppstår, dvs. att specialmålen som åvilar fastighetsdomstolen och vattendomstolen blir fler till antalet än de allmänna målen. Det är just sådana orsaker som gjort att man flyttar fastighetsdomstol och vattendomstol från Södertörns tingsrätt. Vad gäller anknytningen till Stockholms tingsrätt förhåller det sig så att den tingsrätten har de största resurserna inom detta område att svara för administrationen. Det finns också andra skäl som talar för att Stockholms tingsrätt bör vara den lämpliga. Jag vill erinra om att Svea hovrätt har pekat på fördelarna med att det finns en fastighetsdomstol i ett län. På så sätt undviker man riskerna för att det blir skiljaktiga domar i likartade mål. Jag skulle vilja uttrycka det så att man får en bättre rättssäkerhet. När det sedan gäller domstolsindelningen i kommunerna norr om Stockholm skulle ett sådant förfarande som fru Kristensson rekommenderar, dvs. att man skall skjuta flyttningen på framtiden, innebära att en del av den personal som nu tjänstgör vid domstolarna inte får tillfälle att söka till den nyupprättade tingsrätten. Det skulle vara en olägenhet för de anställda, och det har de meddelat oss under en uppvaktning inför utskottet. Men skulle fru Kristensson mena att man skulle uppskjuta hela flyttningen på framtiden, betyder det att statsverket kommer att stå med tomma lokaler på fiera håll.
Herr talman! Jag skulle vilja påvisa för herr Larfors att vi i dag på några ställen har tingsrätter där också fastighetsoch vattenmål handläggs och där det möjligen föreligger en snedbelastning, t.ex. i Luleå och vid Jämtbygdens tingsrätt. Jag har inte hört någon som har tyckt att det varit så anmärkningsvärda problem att det inte kunde accepteras. När det gäller frågan om att inrätta flera fastighetsdomstolar inom ett län, var och en med sin domkrets, vill jag erinra herr Larfors om att justitieutskottet tidigare med stor enighet i samband med fastighetsdomstolsreformen sagt att man mycket väl kan tänka sig det systemet. Det har herr Larfors också varit med på. Varför skulle en sådan lösning inte kunna övervägas i det här fallet, även om jag vill säga att det inte är den enda rimliga lösningen. När det sedan gäller Stockholms läns västra tingsrätt är det alldeles riktigt att biträdespersonalen har fört fram de här synpunkterna och de skall inte nonchaleras. Men jag menar att man också skall ta hänsyn till allmänhetens intresse av att deras tingsrätt inte flyttar för ofta. Allmänheten skall veta var de har tingsrätten. Nämndemännen, advokater och den rättsbildade personalen kan också ha intresse av att verksamheten fungerar på ett stabilt sätt. Det måste vara till nackdel för en verksamhet att man måste bryta upp och byta lokaler vid två tillfällen inom ganska kort tid. Det tror jag också att herr Larfors inser.
Herr talman! Man kan naturligtvis tänka sig olika kombinationer av specialdomstolar, såsom fastighetsdömstolar och vattendomstolar, och allmänna domstolar, beroende på var i vårt land de är belägna. Jag vill bara erinra om att Södertörns tingsrätt i sitt eget remissyttrande över den nya organisationen naturligtvis i första hand framhöll att man önskade behålla fastighetsdomstolen och vattendomstolen. Men i andra hand rekommenderade Södertörns tingsrätt att dessa domstolar skulle knytas till Stockholms tingsrätt.

Det är klart att man helst skulle vilja klara båda dessa saker. Utskottet har emellertid ansett att personalens synpunkter i första hand måste beaktas. Men vi har också i vårt betänkande skrivit att vi hoppas att man beaktar de möjligheter som finns för att göra det lättare för allmänheten att komma till tingsrättens sammanträden.

Herr talman! Det ärende som kammaren nu skall behandla har under en tid varit föremål för rätt mycket uppmärksamhet i tidningarna och lokalt på en del orter, som har berörts av en förändring av lärarhögskoleorganisationen. Det har funnits rätt många missförstånd i den debatten. Man har sagt att lärarhögskolor skall läggas ned. Man har mobiliserat lokala opinioner som har ryckt ut för att rädda sina lärarhögskolor. Man har inte observerat att det nu inte är tal om att lägga ned några lärarhögskolor utan att öka den totala utbildningskapaciteten inom landets lärarhögskoleväsen samtidigt med vissa förändringar av utbildningens innehåll på olika orter. På grund av att vi har för många lärare på vissa områden måste lärarutbildningen på dessa områden skäras ned. På andra områden saknas personal, och därför sker kraftiga ökningar där. Det blir sålunda minskningar i utbildningen av ämneslärare och klasslärare men mycket kraftiga ökningar i utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger. Man har sålunda inte observerat att ingen av de orter som får en minskning på något område får en total minskning. Det blir i stället kraftiga ökningar av förskollärarutbildningen på de orter där man rör vid ämneslärareller klasslärarutbildningen. Det förslag som utbildningsutskottet nu presenterar för kammaren är på dessa punkter enhälligt. Utskottet har i enighet kommit fram till lösningar, och utskottet delar sig bara när det gäller några mindre betydelsefulla frågor, bl.a. teckningslärarutbildningen. Jag kommer att fatta mig kort och med hänsyn till utskottets enighet bara säga några ord om ett par problem som är av särskilt intresse. i Det råder naturligtvis rätt stor osäkerhet om hur många lärare vi skall utbilda på olika områden. Det är svårt att göra prognoser, och det är svårt att förutse de utbildades benägenhet att utöva sitt yrke. Det har alltid varit svårt att bedöma hur stor del av de till läraryrket utbildade som verkligen går ut i yrkeslivet. Vi upplever mycket underliga situationer på sina håll i landet. Det har berättats att man på orter, där det rapporterats överskott på lärare, vissa tider på året ändå inte kan få arbetskraft på grund av människors ovillighet att pendla även korta resavstånd. Också andra skäl gör att det kan vara svårt att utnyttja den utbildade arbetskraften. Det är mycket svårt att göra prognoser, och vi behöver uppenbarligen satsa mer på prognosverksamhet. Utbildningsutskottet föreslår ett uttalande till regeringen, i vilket man förutsätter att det för framtiden blir större resurser åt prognosverksamheten. Utskottet föreslår kammaren några förändringar i förhållande till de förslag som regeringen har presenterat i propositionen. Vi anser att den ämneslärarutbildning som förekommer i Karlstad bör få fortsätta och öka något. Men vi är angelägna om att slå fast att det inte får ske på bekostnad av Uppsalaregionen, därför att det där just nu uppenbarligen är stora svårigheter att utnyttja den kapacitet man har. Vidare föreslår utskottet att klasslärarutbildning i fråga om mellanstadielärare även fortsättningsvis skall få förekomma i Växjö. Vi föreslår därutöver en ny typ av utbildning att förläggas till Härnösand. Utskottet rekommenderar en intensifierad försöksverksamhet med utbildning av lågstadielärare samt av förskollärare och fritidspedagoger, i syfte att finna olika former för samverkan mellan dessa utbildningar. Propositionen sysslar också med utbildning av speciallärare. Vi kommer, när SIA-förslaget skall genomföras i praktiken, att behöva ett avsevärt högre antal på detta område utbildade anställda. Därför föreslås i propositionen inte mindre än 300 utbildningsplatser fler än f. n. Utskottet gör det uttalandet, att man bör eftersträva att förlägga viss del av den utbildningen till exempelvis Uppsala och Örebro, orter som får en minskning av sin klasslärarutbildning resp. ämneslärarutbildning. Den stora ökningen, herr talman, gäller förskollärarutbildningen. Det kommer att bli en så kraftig ökning att det om några år kanske finns överskott på utbildade förskollärare. Propositionen talar om en femårig tid då denna höga kapacitet kan vara behövlig. Den dag kommer då man av lokaliseringspolitiska skäl rycker ut och söker bevara sin förskollärarutbildning, som vi nu riskerar att dimensionera så att den i framtiden blir för stor. Om det skulle bli så att vi behöver skära ned drastiskt någonstans när behovet är tillgodosett och om det skulle visa sig att behovet av ämneslärare eller klasslärare ökar igen, så vill utskottet gärna slå fast att de orter som nu får en minskning av klasslärareller ämneslärarutbildningen få en ökning av dessa utbildningar. Man bör också försöka parera så att det blir så små förskjutningar och svårigheter som möjligt inom de orter som berörs. När det gäller förskollärarutbildningen gör vi i utskottsbetänkandet bara en ändring i förhållande till regeringens förslag. Vi föreslår att man i Halmstad utöver propositionens förslag skall få en klass med 24 deltagare. I fråga om de utbildningar som jag här har refererat är utskottet enhälligt. På några andra punkter är vi det inte. Regeringen föreslår att en ökning av utbildningen av teckningslärare skall ske, bl.a. för att tillgodose behov av den här yrkesgruppen när vi skall genomföra SIA skolan. Man föreslår att 24 elever skall tas in i Umeå. Utbildningsutskottet tillstyrker förslaget, men på denna punkt har folkpartiet och vpk till allmän överraskning reserverat sig, vilket naturligtvis Västerbottensbänken väl observerar. Man föreslår i det sammanhanget att vi skall införa större lärartäthet, s.k. halvklasser i ämnet teckning. Det har i diskussionen gjorts jämförelser med en rad andra ämnen som har denna generösa lärartilldelning i dag. Men då har man förbisett att SIA-propositionen —- den nya skola som vi skall genomföra — i skolförordningen tar bort den här möjligheten. I stället överlåter man lokalt till skolstyrelsen att använda sina förstärkningsresurser på det sätt som passar bäst. När man avskaffar de här reglerna vid utbildning i andra ämnen kan man ju inte införa dem när det gäller teckningslärarutbildningen. Vidare föreslås i en reservation att de graderade betygen skall avskaffas. Utskottet hänvisar här till lärarutbildningsutredningen, LUT 74, som har ett uppdrag av regeringen att se över dessa frågor. Det finns alltså ingen anledning att göra något ytterligare uttalande från riksdagens sida. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall på alla punkter till utbildningsutskottets förslag.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under decennier krävt en ökad planmässig utbyggnad av förskolan. Hittills har våra krav inte mött något gensvar från de övriga riksdagspartierna. När man för något år sedan från regeringshåll deklarerade att barnstugebristen skulle vara avhjälpt inom en tioårsperiod väckte detta hos många ett hopp, som tyvärr visade sig vara alltför optimistiskt — om vi tar regeringens konkreta åtgärder på området i betraktande. Vänsterpartiet kommunisterna anser att den överenskomna barnstugeutbyggnaden om 100 000 resp. 50 000 barnstugeplatser i daghem och fritidshem är alltför liten. Målsättningen, menar vi, måste vara att tillgodose alla barns rätt till en bra barnstugeplats. Det innebär att alla barn i förskoleåldern skall kunna beredas plats på daghem, att alla barn i åldern 7-14 år skall ha tillgång till fritidshem och att detta mål skall uppnås inom tio år. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår därför en utbyggnad med 50 000 barnstugeplatser per år. Vi kräver förutom en kraftig kvantitativ utbyggnad också en kvalitativ utbyggnad. I den kvalitativa utbyggnaden skall ingå en ökad personaltäthet och mindre barngrupper. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår en personaltäthet om två vårdare på fem barn i småbarnsgrupper och en vårdare på fem barn i övriga grupper. Både kravet på ökad personaltäthet och kravet på mindre barngrupper innebär givetvis också krav på ökad utbildning av barnstugepersonal. ningens dimensionering är en direkt följd av propositionen 92, som behandlar utbyggnaden av barnomsorgen. Det föreslås att antalet intagningsplatser till utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger skall ökas med 1250 resp. 1000 platser. Är då den här ökningen tillräcklig för att tillgodose de kvalitativa krav som måste ställas på barnomsorgen? Regeringens förslag leder inte till en tillfredsställande personaltäthet. Utgångspunkten för regeringens förslag har varit nuvarande personaltäthet i daghem och fritidshem, och den är som bekant inte alls tillfredsställande. Vänsterpartiet kommunisterna kan därför inte acceptera att den nuvarande låga personaltätheten får utgöra underlag för dimensioneringsbeslut. Det rimliga borde ha varit att dimensionera personalutbildningen efter barnstugeutredningens förslag. Dessutom borde regeringen inte heller ha utgått enbart från nytillskottet av barnstugeplatser utan även ha tagit med i dimensioneringen redan befintliga daghem och fritidshem för att stimulera en ökad personaltäthet på både gamla och nya barnstugor. Det finns beräkningar när det gäller behovet av förskollärare som gjorts av olika utredningar och organisationer. Enligt SFL behövs en ökning av antalet platser inom förskollärarutbildningen på över 3 000 per år. Men om man skall ta regeringens uttalande om att det skall råda s.k. full behovstäckning av daghemsplatser inom tio år på allvar, behövs en fördubbling av den nu föreslagna dimensioneringen av förskollärarutbildningen, alltså ett intag på 6 000 per år. I barnstugeutredningens betänkande Utbildning i samspel förutsätts att mellan 100 000 och 160 000 barnpedagoger behöver utbildas inom tio år. Det finns med andra ord ett mycket stort utbildningsbehov hur man än räknar och beroende på vilken ambitionsgrad beträffande personaltäthet man vill uppnå. Man behöver alltså inte befara att det skall bli en arbetslös förskollärarkår, som herr Alemyr antyder. Det är tydligt att både regeringen och utbildningsutskottet nöjer sig med en dålig personaltäthet. Det visar också att man inte är beredd att satsa på en kvalitetsmässig utbyggnad av barnomsorgen. Det är märkligt att centerpartister och folkpartister i utbildningsutskottet inte instämt i vpk:s krav när det gäller personaltätheten i barnstugorna. För någon vecka sedan diskuterades barnomsorgen i kammaren, och då hade vpk, centern och folkpartiet en gemensam reservation beträffande ökad personaltäthet, och om man menar allvar i frågan om personaltätheten måste de krav man för fram överensstämma i parallella utskottsbeslut. Man kan väl inte agera olika när det gäller likartade beslut, och det är i konsekvensens namn inte heller för mycket begärt att partiernas agerande i det ena utskottet överensstämmer med deras agerande i det andra. För att täcka utbildningsbehovet, enligt vpk:s krav, fordras en utbildningskapacitet av närmare 8 000 förskollärare, 2 500 fritidspedagoger och över 10 000 barnskötare per år. Det är tyvärr inte möjligt att uppnå detta under 1976/77, eftersom det fattas både lärare och lokaler till dessa utbildningar. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår att utbildningen av lärare till förskolläraroch fritidspedagogutbildningarna ökas med 225 platser för att senare möjliggöra ett ökat intag av förskollärare och fritidspedagoger, såsom vi föreslagit. Men det är möjligt att redan nu öka intagningen till förskollärarutbildningen med 800 och till fritidspedagogutbildningen med 550 platser utöver regeringens förslag. Det är väsentligt att påpeka att utbyggnaden av förskolläraroch fritidspedagogutbildningarna inte får ske till priset av att dessa utbildningar försämras. Tvärtom måste kvalitativa förbättringar åstadkommas. Utbildningens inriktning måste stämma överens med den målsättning som bl.a. kommer till uttryck i barnstugeutredningen. Det är inte rimligt att man för lärare inom barnstugeverksamheten nöjer sig med en utbildning som till omfattning och innehåll är mindre än vad som gäller för lärare inom t.ex. grundskolan. Det är att underkänna barnstugeverksamhetens betydelse för barnens utveckling. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare krävt att förskollärarutbildningen skall förbättras genom att den görs treårig och genom att praktiken bakas in i själva utbildningen och varvas med de teoretiska studierna. Förskollärarna har själva i många år påpekat nödvändigheten av en utvidgning av utbildningstiden. Jag yrkar således, herr talman, bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 7 vid utbildningsutskottets betänkande nr 26. I och med tillkomsten av den nya läroplanen Lgr 69 genomgick också teckningsämnet stora förändringar. Teckningsämnets innehåll har successivt förändrats och det har på ett helt annat sätt än tidigare blivit ett bildkommunikationsämne. Huvuddelen av all kunskapsinhämtning i teckning går över det praktiskt skapande bildarbetet. Teckningsundervisningen ställer därför krav på en långt driven individualisering. En sådan är emellertid omöjlig att genomföra på grund av att teckningsundervisningen alltid bedrivs i hela klasser. Teckning är nu det enda laborativa ämne i skolan som inte ges resurser som möjliggör en delning av klassen. De stora undervisningsgrupperna i teckning lägger också hinder i vägen för ett genomförande av skolans övergripande målsättningar. Det är befogat att möjliggöra även när det gäller teckningsämnet, som laborativt ämne, att undervisningen bedrivs i s.k. halvklass. Just nu pågår behandlingen av regeringens proposition om skolans inre arbete i utbildningsutskottet. Och det framgår av propositionen apropå just undervisningsgruppernas storlek att kommunerna skall kunna inom förstärkningsresursens ram bestämma dessa gruppers storlek för olika ämnen. Det kan alltså i teorin bli möjligt att dela alla ämnen inkl. teckningsämnet, men frågan är om detta är en praktisk verklighet beträffande bl.a. just teckningsämnet. Vpk menar att målsättningen beträffande undervisningsgruppers storlek måste vara att ingen undervisning bedrivs i större grupper än med 16 elever — vare sig det gäller teckning eller matematik. Vpk anser att det är befogat med ett uttalande från riksdagen i denna fråga och att uttalandet i dag bör gälla just ämnet teckning. Som en allmän princip för den yrkesinriktade utbildningspolitiken måste gälla att den som utbildar sig för ett visst yrke också skall vara garanterad arbete — ett heltidsarbete — i just sitt utbildningsyrke. När skolöverstyrelsen gjort sina beräkningar av utbildningsbehovet inom teckningsämnet har man utgått från en tjänstgöring som omfattar 20 veckotimmar. Tjänstgöringsskyldigheten i dag är emellertid 30 veckotimmar vid full tjänst. Genom att beräkna utbildningsbehovet för 20 veckotimmars undervisning uppvisar skolöverstyrelsen ett betydligt större behov av teckningslärare än vad som föreligger. Detta motiveras med att teckningslärarna bara arbetar 20 timmar i snitt per vecka och föredrar partiell arbetslöshet för att själva kunna leka med penseln, som det heter. Vem skulle komma på idén att kräva av kemilärarna eller svensklärarna att dessa lärare bara skulle arbeta två tredjedels tid för att kunna leka med kemilådan eller skriva dikter på fritiden? Den rådande bristen på teckningslärare kommer att vara upphävd 1980 med nuvarande utbildningskapacitet. År 1985 kommer det att vara ett stort överskott av teckningslärare, närmare 700 stycken. Mot bakgrund av detta frågar man sig om det är vettigt att ytterligare öka utbildningskapaciteten, vilket regeringen vill. Det förefaller inte som om en ökning av utbildningskapaciteten bör ske under nuvarande förhållanden. Om däremot delningstalet för teckningsämnet sänks till 16 kommer behovet av teckningslärare i ett helt annat läge, och kapaciteten kommer att behöva höjas. För att garantera teckningslärarna full sysselsättning inom sitt yrke måste därför ett beslut om ökning av utbildningskapaciteten föregås av en sänkning av delningstalet till 16. I avvaktan på ett sådant beslut bör inte någon utbyggnad av utbildningen av teckningslärare ske. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till reservationerna 5 och 8. Betygen och sättet att individuellt gradera olika studerande är en av hörnstenarna i det svenska skolsystemet. På alla nivåer bidrar betygssystemet till att bevara och förstärka en auktoritär skola som bygger på individuell konkurrens i stället för på solidaritet och kollektivism. Betygens roll i skolan, både i grundskolan och i den högre utbildningen, kan jämföras med arbetsplatsernas ackordssystem. Den röda tråden i båda dessa system är tanken om ”piskan och moroten” som drivkraft. Ett genomgående drag i de utredningar som sysslat med betygsfrågan har varit att de genom tekniska förändringar av betygssystemet försökt lindra betygens mest uppenbara negativa effekter. Men betygsfrågan är inte ett tekniskt problem. Betygens negativa konsekvenser beror inte främst på hur de är utformade utan på att de över huvud taget finns. Arbetet med betygsfrågan måste bedrivas utifrån grundförutsättningen att de graderade betygen ovillkorligen skall avskaffas. En folkpartimotion instämmer beträffande lärarutbildningen i vpk:s krav att de graderade betygen skall avskaffas. Jag har i utbildningsutskottet yrkat bifall till denna motion, som stämmer överens med gamla vpk-krav. Man kan fråga sig huruvida motionen kommit till av misstag eftersom vpk var det parti som yrkade bifall till motionen och som också reserverade sig till förmån för den. Det skall dock sägas att folkpartiet så småningom anslöt sig till reservationen. Jag yrkar, herr talman, således bifall också till reservationen 6.

Herr talman! Det måste ju finnas någon konsekvens i argumentationen. Om man i ett utskott säger att man vill ha en ökad personaltäthet — på grunder som stämmer överens med vpk:s krav — så innebär ju det att man måste följa upp det kravet i utbildningsutskottet, som har att ta ställning till dimensioneringen av utbildningen. Det verkar råda väldigt dålig samstämmighet mellan folkpartiets — och även centerpartiets — ledamöter i socialutskottet och utbildningsutskottet. Jag tycker att det är en inkonsekvens i det här handlandet och att det naturligtvis skadar förtroendet när man handlar så här olika i parallella och sammanhängande frågor.

Herr talman! Man kan ju inte i ert utskott plädera för ökad personaltäthet och sedan avstå från att i ert annat utskott följa upp det kravet när det gäller att också utbilda personal för den ökade personaltäthet som man vill ha i våra barnstugor.

Herr talman! Utskottets ordförande talade om för kammaren hur vi har blivit överens i utskottet om den svåra problematik som lärarutbildningen utgör. Låt mig då berätta litet grand om förhistorien. Jag vill erinra om att det fanns en arbetsgrupp i departementet som under 1975 arbetade fram ett förslag till dimensionering av lärarutbildningen. Gruppen föreslog att ämnesoch klasslärarutbildningen skulle läggas ner på ett flertal orter i landet. Flera remissinstanser var starkt kritiska mot det förslaget, men jag behöver inte närmare gå in på detta, eftersom det är rätt så välkänt numera. Svårigheten är ju att få fram en prognos som är tillförlitlig, och jag instämmer gärna i vad utskottets ordförande sade på den punkten. Det är nödvändigt att prognosmaterialet förbättras. Mycket talar nämligen för att arbetsgruppen som jag nyss nämnde beräknade behoven för lågt. Det förslag som regeringen förelade riksdagen på grundval av vad arbetsgruppen hade kommit fram till hamnade därmed också på ett för lågt utbildningsantal, enligt mångas åsikt. De motioner av rätt stor mängd som väcktes med anledning av propositionen var ju också kritiska mot detta förslag. Centerns motion vände sig starkt mot att lärarutbildningen skulle skäras ned på så många platser som propositionen föreslog. Vi menar att det stred mot det decentraliseringsbeslut i fråga om högskoleutbildningen som riksdagen fattat. Det gäller ju egentligen att försöka bygga upp dessa nya högskoleorter, och därmed såg man givetvis en möjlighet att bibehålla lärarhögskolorna. Vårt förslag gick därför ut på att bibehålla någon del av nuvarande utbildning vid de olika högskolorna. I det förslag som utskottet förelägger riksdagen har vi också så långt möjligt från centerns sida försökt tillmötesgå detta önskemål. Genom den ökade utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger jämte det genom SIA-propositionen aviserade utbildningsbehovet beträffande speciallärare innebär utskottets förslag en utökning utöver propositionen. Denna utökning betyder att vi får ytterligare 30 ämneslärare och 72 klasslärare. Genom detta förslag har vi i inte ringa mån kunnat tillmötesgå de motionärer som föreslagit en större dimensionering. Jag tror det är betydelsefullt ur både pedagogisk synpunkt och lokaliseringssynpunkt. Propositionen talar om en eventuell ökning av utbildningsbehovet i framtiden. Vi har också uppmärksammat detta propositionens förslag i vår motion. Vi fäste oss faktiskt vid att departementet hade aviserat en rätt snar ökning. Om man då lade ned verksamhet på vissa orter, skulle det naturligtvis vara väldigt svårt att komma igen och komplettera utbildningen med nya intagningsplatser. Utskottets ordförande har också här vältaligt understrukit vad utskottet har sagt på denna punkt, och jag vill ytterligare understryka det, för jag tror att det har stor betydelse. Mindre orter kan då komma i fråga i stället för att man ytterligare skulle bygga ut de nu redan väletablerade större lärarhögskolorna. Ett problem har i detta sammanhang varit intagningstalen, talen 48 resp. 24 har diskuterats. Vi kom i utskottet till uppfattningen att man borde göra försök med 24-intagning i Härnösand, som också utskottsordföranden här nämnde. Vi har också sagt att om det försöket utfaller väl, skulle vi t.ex. rätt snart kunna tillgodose också en ort som Kristianstad, som mister klasslärarutbildningen enligt det förslag som nu föreligger. Jag hoppas och tror att man i Kristianstad därmed skall kunna se fram mot att det blir en klasslärarutbildning igen på den orten. Det är betydelsefullt att så kan ske, för en decentralisering av utbildningen skapar också möjligheter för fler att nå önskad utbildning. Jag skall inte närmare orda om detta, för det har tidigare talats om den lokala benägenheten i dessa sammanhang. Lärartillgången är uppenbarligen ganska beroende av lokaliseringsaspekterna. Vi har sålunda enats i utskottet om det förslag som nu föreligger. Jag tror att vi från oppositionens sida härigenom lyckats medverka till en något större dimensionering av lärarutbildningen än vad som annars hade blivit fallet. Får jag, herr talman, sluta detta lilla anförande med att säga några ord om en detalj i betänkandet. Det gäller dietistutbildningen. Fröken Rogestam och fröken Hörlén har i en motion tagit upp dietistutbildningen och pekat på vikten av att snabbt få i gång en sådan utbildning. Utskottet säger också att det utredningsarbete som återstår bör ske skyndsamt och bygga på dietistutredningens förslag, och utskottet föreslår att riksdagen som sin mening ger regeringen detta till känna. Det är viktigt att frågan om dietisternas utbildningsmöjligheter får en snabb lösning. I dag finns ett 80-tal tjänster. Åtskilligt fler skulle behövas. Över hälften av dem som i dag arbetar som dietister har inte fått utbildning för ändamålet. Dietisterna har ett viktigt och växande verksamhetsfält inom sjukvården. De är ett väsentligt inslag i det arbetslag som behandlar patienterna. Dietisterna kan förklara för patienterna vilken mat de skall undvika, hur de skall laga till maten osv. — allt sådant som läkarna egentligen vet mycket litet om. Därför är det viktigt att vi snabbt får fram en grundläggande utbildning för dietister, och utskottets skrivning understryker också detta. Herr talman! Jag kan därmed instämma i utskottets förslag på alla punkter, och jag ansluter mig till utskottsordförandens yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottet är — som det har sagts ett par gånger nu — i stort sett enigt, och jag tänker inte på något sätt frångå den enigheten. Jag t.o.m. konstaterar att en liten motion om att få tillbaka en viss form av vävlärarutbildning har tillstyrkts. Jag kan dock inte underlåta att — liksom herr Larsson i Staffanstorp — något kommentera propositionen och den motion, 2196, som från moderat håll väcktes i anledning av propositionens dimensioneringsoch lokaliseringsförslag. Propositionen bar, när den kom, ganska tydliga spår av att i vissa avseenden vara något av ett hastverk. Förslagen till ändrad dimensionering och lokalisering av klassoch ämneslärarutbildningen hade grundats — som vi alla vet och som också har sagts här — på en promemoria från en snabbarbetande arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet. Som var att vänta hade gruppens förslag utsatts för en skarp kritik från många remissinstanser — det är ovedersägligt. Förskolläraroch fritidspedagogutbildningen hade varit föremål för en likaledes snabb utredning inom skolöverstyrelsen och endast tillställts organisationskommittéerna för högskolereformen. Hastverkskaraktären framgick kanske inte minst därav att de föreslagna förändringarna i många fall kunde misstänkas få konsekvenser som inte syntes ha beaktats tillräckligt vare sig av departementsgruppen eller vid propositionsskrivandet.

Det gällde t.ex. antagandena om dels lärarbenägenheten, dels lärarnas lokala bundenhet, som visade sig vara stark.

Vi menade att det inte hade tillmätts tillräckligt stor betydelse i propositionen. Jag medger att det är svårt att finna den rätta betydelsen, men vi kom till det resultatet att man inte hade beaktat detta tillräckligt. Vi uppfattade det så. Vi såg alltså med en viss skepsis på den föreslagna nedläggningen av en del lärarutbildning på vissa orter. Alla som har sysslat med dessa frågor minns säkert att ett av de centrala dragen i riksdagsbeslutet våren 1975 om högskoleutbildningens reformering var att man skulle anlägga en helhetssyn på all högskoleutbildning och planeringen av den.

Att krympa en existerande organisation på grundval av de tankar om decentralisering som var vägledande för utarbetandet av propositionen om reformering av högskoleutbildningen — som riksdagen tog så sent som på våren 1975 — föreföll oss inte acceptabelt. I den motion som jag nyss nämnde uttalade vi därför att lärarutbildningsfrågorna i sin helhet borde behandlas av organsiationskommittéerna för högskolereformen för att man på det sättet skulle få en lämplig avvägning både inom och mellan sektorerna i den nya högskolan. Och i avvaktan på ett sådan samlad bedömning av lärarutbildningsfrågorna förordade vi att den nuvarande intagningen till klassoch ämneslärarutbildningen borde bibehållas och ingen nedläggning komma till stånd under nästkommande budgetår. Det var vår utgångssyn. Under överläggningarna i utskottet fick vi emellertid inte gehör för vårt första förslag, alltså hänskjutandet av problemen till organisationskommittéerna för högskolereformen. När det däremot gällde frågan om reducering av viss lärarutbildning vid en del lärarhögskolor kom utskottsmajoriteten fram till att propositionens hela nedskärningsprogram inte kunde accepteras. En kompromiss arbetades därför fram, vilken innebar att en del lärarutbildning räddades —- med allt det goda som det skulle föra med sig för bl.a. de berörda orterna: Vår bedömning blev alltså: Bättre att rädda en del än att kanske inte vinna något alls. Man kan ha olika meningar om samförståndslösningar, och jag tycker mig ha fått bevittna att man på flera lärarhögskoleorter känner sig besviken — ja, nästan övergiven. Det är väl att ta till något från deras håll, och vi kan endast beklaga att de uppfattar det så. Jag vågar väl uttrycka den förhoppningen, som sannolikt är berättigad, att arbetskraftsbehovet inom skolan, inte minst på klasslärarsidan, ganska snart kommer att öka igen. Om utbildningen av klasslärare behöver ökas skall, som här klart utsagts, den ökningen förläggas till de högskolor vilkas klasslärarutbildning nu avsevärt minskas eller helt avvecklas. Det bör väl vara någon tröst för dem som känner sig åsidosatta. Samförståndseller kompromisslösningar har sina sidor, både goda och mindre goda. Men jag får som slutomdöme säga — och det gör jag gärna — att utbildningsutskottet i fråga om lärareutbildningens dimensionering och lokalisering kommit till ett i nuläget ganska hyggligt resultat.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

Herr talman! Debatten i denna fråga har av skäl som i och för sig är förståeliga dominerats av bekymren över de problem som uppstår på orter som drabbas av nedskärningar i den utbildning som de varit vana att ha på detta område. Jag vill, liksom herr Alemyr, understryka att det ändå är fråga om en mycket kraftig totalökning av lärarutbildningen. Jag vill också, i likhet med flera andra talare, uttrycka min tillfredsställelse över att det har gått att uppnå en samförståndslösning i denna besvärliga fråga. Men samtidigt måste jag som uppsalabo naturligtvis uttala våra stora bekymmer över att en av de alltför få yrkesinriktade högskoleutbildningar som vi har skärs ned, att lärarhögskolan nu förlorar en del av sitt utbud och att därmed möjligheterna till integration av olika lärarutbildningar minskar. Vi får mycket bekymmersamma och stora övertalighetsproblem i Uppsala. Vi uppsalabor fäster nu stort hopp vid de uttalanden som har gjorts i utskottsbetänkandet om att särskilda hänsyn skall tas — bl.a. vid tilldelningen av platser för den kvarstående utbildningen — till de mycket stora problem som Uppsala har när det gäller arbetslösheten bland lärarutbildarna och att viss speciallärarutbildning skall kunna förläggas till Uppsala. Vi utgår ifrån att man skall ta hänsyn till dessa uttalanden redan vid planeringen för nästkommande budgetårs verksamhet. Vi fäster också förhoppningar vid de uttalanden som gjorts om att de orter som nu får nedskärningar skall komma i fråga i första hand när utbildningen återigen behöver byggas ut och om att det ändå bara skall vara fråga om en övergångsperiod i avvaktan på att lärarutbild ningsutredningens och barnstugeutredningens förslag till reformer på detta område skall förverkligas. Men, herr talman, även om dimensioneringsoch lokaliseringsfrågorna har dominerat den här debatten känner jag ett behov av att understryka hur viktigt det är att vi också diskuterar kvaliteten och innehållet i de olika lärarutbildningarna. Inte minst vill jag ta fram det här behovet i barnomsorgsutbildningen, där vi nu står inför en mycket kraftig utökning, en utökning som är helt nödvändig om vi skall klara den stora reform på barnomsorgens område som vi nyligen fattat beslut om. Jag är glad över att man så här snabbt framlagt ett förslag om en utvidgning av kapaciteten för personalutbildning. Men det är i sammanhanget också väsentligt att vi ger oss tid att fundera över och diskutera hur vi skall kunna slå vakt om kvaliteten och innehållet i den här utbildningen. En viktig sak är då att barnstugeutredningens förslag till reformering av barnomsorgsutbildningen, som nu är ute på remiss, snabbt kommer att förverkligas. En annan viktig fråga är att vi ser till att den personal som har sysslat med traditionell lärarutbildning och som nu skall gå över till att arbeta med barnomsorgsutbildningen får den fortbildning som den verkligen behöver för att på rätt sätt kunna fullgöra sina nya arbetsuppgifter. Låt mig bara ta ett exempel. En lärarutbildare i ämnet svenska som har läst nordiska språk och litteraturhistoria och sedan tjänstgjort i skola och på lärarhögskola vet i dagens läge väldigt litet om t.ex. språkutvecklingen hos små barn eller om barnlitteratur. Detta är bara ett av många exempel som kan anföras på hur viktigt det är att all den personal som går över till nya arbetsuppgifter får den utbildning den behöver. Jag vill alltså understryka vad utskottet här har sagt och jag vill personligen uttala att jag tror att detta om möjligt bör gälla alla. Det är mycket viktigt att andelen vuxenstuderande som utbildas inom barnomsorgen snabbt ökas. Enligt propositionen skall den andelen vara så låg som mindre än 10 96 av den totala andel som skall utbildas till förskollärare. Jag finner det mycket viktigt att det antal som får genomgå 50-veckorsutbildningen på grundval av barnskötarutbildning och yrkeserfarenhet snabbt ökas. Det är viktigt bl.a. därför att vi i detta yrke behöver få in personer i olika åldrar. Risken vid en väldigt kraftig expansion är att alltför många kommer att vara mycket unga och tillhöra samma ålderskategori. Vi behöver fler människor med livserfarenhet i detta arbete. Jag hoppas att vi nu, när vi i kväll har fattat besluten, skall kunna få den arbetsro som vi behöver och som de som sysslar med detta arbete vid våra olika lärarhögskolor behöver för att kunna ägna tillräcklig energi och kraft åt de viktiga frågorna om denna utbildnings innehåll och kvalitet. Det har jag särskilt velat understryka här i kväll.

Herr talman! Betygsfrågan har under de senaste åren varit föremål för en intensiv debatt, och den har till största delen kommit att handla om de graderade betygens avskaffande. Inom ett mycket stort antal utbildningar har studerande krävt att få ett betygssystem som endast innehåller betygen godkänd och icke godkänd. Argumenten mot de graderade betygen har varit många och varierat med utbildningarna, och motståndet mot de graderade betygen har varit särskilt starkt bland lärare och vårdstuderande. Motionen 1975/76:1407, som jag har skrivit, har sannerligen inte kommit till på grund av något olycksfall i arbetet. Jag är övertygad om att det som står är riktigt. För det första uttrycker det min personliga uppfattning och för det andra uttalade sig folkpartiets landsmöte redan 1974 för att de graderade betygen skulle slopas inom lärarutbildningen. I motionen och i den vid betänkandet fogade reservationen 6 begärs att riksdagen nu skall uttala sig för ett slopande av graderade betyg inom lärarutbildningen. En av förutsättningarna för att en person skall bli en bra lärare är att han eller hon har goda ämneskunskaper, och ett betyg kan visa dessa. Betygen säger däremot absolut ingenting om övriga egenskaper som är värdefulla för en lärare, t.ex. förmågan att lära ut, att samarbeta, att ”ta” elever, om sinne för humor och personlig pondus. I många lärarutbildningar ges ett stort antal ämnesbetyg, och ett av argumenten för att behålla de graderade ämnesbetygen är att de har en motivationshöjande verkan. Men enligt min mening, och den delas av många, förhindrar de graderade betygen snarare än hjälper inhämtande av kunskaper eftersom de leder till tentamensinriktade studier. De leder till stress och konkurrens och strider mot idéer om samarbete. Att ge betyg i lärarskicklighet är principiellt felaktigt då ingen exakt vet vad lärarskicklighet är. De betyg som sätts i lärarskicklighet är kanske mer än andra betyg direkt färgade av subjektivitet. De baseras givetvis på betygsättarens egen uppfattning om hur en lärare skall fungera. Lärarskicklighetsbetyget har ett mycket dåligt prognosvärde, det har ett flertal utredningar visat. Slumpen ges ett alltför stort spelrum, och det är uppenbart att det graderade lärarskicklighetsbetyget har negativa effekter på utbildningssituationen. De övergripande målen riskerar att komma i skymundan för ett kortsiktigt prestationstänkande. Lärarkandidaterna håller sig oftast till det de redan prövat och någorlunda behärskar. De undviker att pröva nya metoder. En andra allvarlig effekt ett graderat lärarskicklighetsbetyg har på utbildningen är det beroendeförhållande som kan uppstå mellan lärarkandidater och bedömare. När lärarkandidater upplever problem i sin undervisning vågar de ofta inte diskutera dessa med sina metodiklektorer, eftersom de är rädda för att det kan inverka menligt på betyget. Jag är betydligt mer optimistisk än utskottets majoritet när det gäller att få fram andra bättre lösningar vid tjänstetillsättning än de graderade betygen, och jag yrkar därför bifall till reservationen 6. När det gäller reservationen om en med ett år förlängd förskollärarutbildning måste jag i alla fall påpeka att i glappet mellan den gamla och den nya utbildningen måste det komma ett år då man inte alls får några förskollärare. Jag skulle gärna vilja att utskottets ordförande gav en tolkning av det stycke i utskottets skrivning på s. 27 som handlar om utbildningen av lärare i montessoripedagogik. Jag undrar om ordföranden vill tala om för mig om detta skall tolkas så här: LUT 74 kan inte nu ta upp frågan om att ge lärarutbildning i montessoripedagogik. Det skulle ju betyda att de som vill ha undervisning i montessoripedagogik även i framtidens lärarutbildning skulle vara tvungna att ge sig i väg till Holland, Schweiz eller England.